Fru talman! Ellen Juntti har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att kriminaliteten ska minska, för att tryggheten ska återupprättas och för att kvinnor ska vara fredade på sina arbeten i Nordstan. Det är naturligtvis helt oacceptabelt om ungdomsgäng begår brott och skapar otrygghet i Nordstan. Göteborgspolisen agerar kraftfullt mot problemen. Enligt Polismyndigheten blir situationen steg för steg bättre, men det är uppenbart att det finns fortsatta utmaningar. En rad brottsförebyggande åtgärder har vidtagits av Polismyndigheten. Ett exempel är förstärkt polisnärvaro på brottsfrekventa tider och platser. Ett annat exempel är projektet Trygg i butik, som bygger på samverkan med väktare och butikskontrollanter för att förebygga stölder och snatterier. Satsningen har lett till att polisiära resurser frigörs för en ökad närvaro. Polismyndigheten samverkar också med Nordstans samfällighetsförening och kommunen för att göra området tryggare. Men mer kan och måste förstås göras, även av andra aktörer än Polismyndigheten. Ingen arbetstagare ska behöva utstå hot, våld eller trakasserier på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer därför tydliga krav på riskförebyggande åtgärder av arbetsgivarna. En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras också högt av regeringen. Resurserna inom arbetsmiljöområdet har därför förstärkts med över 100 miljoner kronor per år under mandatperioden. Regeringen har också aviserat anslagsökningar till Polismyndigheten på sammanlagt över 2 miljarder kronor under perioden 2017-2020, vilket sannolikt kommer att gynna Göteborgspolisen. Jag kommer även i fortsättningen att följa vilka åtgärder som Polismyndigheten, i samarbete med andra aktörer, vidtar för att medborgarna ska kunna känna sig trygga i Göteborgs innerstad.

Fru talman! Tack, inrikesministern, för svaret! Jag har ställt den här interpellationen för att det är otroligt stora problem i Nordstan. Det säger polisen, och det säger i princip varenda människa som jag har pratat med. Det är allvarlig brottslighet som sker där; det är grova våldsbrott och sexuella trakasserier. Bara nu i februari var det ett stort knivbråk med 40 inblandade pojkar och unga män. Tre av dem blev knivskadade. Det som också är väldigt allvarligt är att det är stora gäng av ensamkommande flyktingbarn - det är poliser som säger att det är den kategorin - som sexuellt ofredar unga tjejer, bland annat tjejer som jobbar i olika butiker sent på kvällarna. Då kommer det stora gäng och ofredar dem sexuellt. Många av de här tjejerna vill inte ens jobba kvar. De funderar på att sluta. Det här är jätteallvarligt. Tjejerna säger också att det sker så ofta att de anser att det knappt är någon mening med att anmäla längre. Det har alltså blivit vardag för dem. I senaste Polistidningen, som kom i början av februari, säger poliser att det är stora gäng av ensamkommande och att hela Nordstan är ett drivhus för kriminalitet. Deras bedömning är att i framtiden kommer sannolikt en ökande mängd nyanlända att etablera sig i gängen. Det här är mycket allvarligt. De här personerna har ingen respekt för polisen över huvud taget. En annan artikel i Polistidningen handlar om en polispatrull som blev omringad av ungefär 50 ensamkommande som gick rätt upp i ansiktet på poliserna och misshandlade en av dem. Det var bara tur att poliserna kom undan utan att bli mer skadade. De fick hjälp av olika väktare. Kommunpolisen i Nordstan säger att hon tror att det här kommer att växa. Inrikesministern lämnade ett intressant svar om förstärkt polisnärvaro, Trygg i butik, samfällighetsföreningen och kommunen. Här ska nämnas att Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg har föreslagit att man ska börja med något kulturprojekt i Nordstan. Jag tror att det är ganska naivt att tro att det är ett sätt att komma till rätta med brottsligheten. Med tanke på svaret verkar det som om ansvaret ligger hos alla utom gärningsmännen. Det är alla andra som ska fixa det här. Jag skulle vilja veta vad Anders Ygeman tänker göra för att se till att den här problematiken försvinner. Och personerna som begår de här brotten, vad tänker man göra åt dem från regeringens sida?
Fru talman! I stort svarade jag på detta i mitt interpellationssvar. Det sker ett positivt arbete i Göteborg och hos Göteborgspolisen. Det gör att antalet anmälningar i Nordstan har minskat med 40-50 procent. Man har kunnat frigöra resurser från polisen och vara närvarande genom ett väldigt bra förebyggande arbete av handlarna i Nordstan i samarbete med polisen. Ellen Juntti frågar mig vad som ska hända med dem som begår brott i Nordstan. Mitt svar är enkelt: De ska lagföras. Gör du dig skyldig till den brottslighet som Ellen Juntti beskriver ska du hamna bakom lås och bom.
Fru talman! Tack för svaret! Ja, man kan tycka att antalet anmälningar har sjunkit. Visst, det kan bero på att det har blivit fler poliser och att det går åt rätt håll. Men det kan också bero på det som de unga tjejerna säger: Det är ingen mening med att anmäla längre. Det är ingen mening, för det händer ingenting. Det läggs ned på en gång. Det är ingen mening, för det händer så fruktansvärt ofta att det liksom inte spelar någon roll. Brottsförebyggande rådet kom ganska nyligen med en undersökning som säger att människor är betydligt otryggare och att förtroendet för polisen sjunker. Det är inte konstigt när polisen inte kan komma till platser där brott har begåtts och utredningar läggs ned i princip innan man har hunnit starta dem. Det är också så att sexualbrotten har ökat kraftigt. Antalet våldtäkter har ökat med 13 procent på ett år. Det här är väldigt allvarligt och tyder på att problemen är väldigt stora, som i Nordstan. Vi moderater har föreslagit ett zonförbud som skulle passa väldigt bra i Nordstan. Det finns ett sådant zonförbud i Danmark som fungerar bra. Det innebär att polisen ska kunna förbjuda kriminella som sprider otrygghet att över huvud taget komma in. Det skulle gälla omedelbart, och det skulle bli straffbart att inte lyda det. Man skulle kunna förbjuda i upp till tre månader, och beslutet skulle kunna överklagas till domstol. Det här förslaget har Ygeman direkt avfärdat. Vad jag har förstått har han sagt att det inte kommer att ge någon effekt eftersom möjligheten redan finns i polislagen. Men det stämmer inte, för det som finns i polislagen är tillfälligt. Det här innebär att man skulle kunna förbjuda i tre månader. Polisområdeschefen för Storgöteborg, Erik Nord, har sagt att han tror att det här skulle kunna vara ett effektivt och positivt verktyg för polisen. Det har även polismästaren i Malmö, Stefan Sintéus, sagt. Han har efterlyst det här och sagt att det skulle vara bra. Därför är min fråga på vilka grunder Ygeman avfärdar det här förslaget. Litar han inte på att både Nord och Sintéus kan göra bra bedömningar?
Fru talman! Låt mig vara tydlig: Polisen i Göteborg håller på att trycka tillbaka brottsligheten i Nordstan. Det är inte bra där, men det är betydligt bättre än det var förut. Det stämmer att tryggheten i Sverige sjunker, enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen. Men den sjunker med ett par procent. Fortsätter den att sjunka finns det risk att den är tillbaka på samma nivå som när Moderaterna styrde Sverige. Det är de nivåer vi pratar om. Sedan fabulerar Ellen Juntti helt fritt om det förslag som Moderaterna skissartat har kallat zonförbud. Det är inte alls så som du säger, Ellen Juntti. Det är inte alls så det fungerar i Danmark. Det är inte alls så det fungerar i Holland. Det är inte alls så det fungerar i Norge. Det är tre olika förslag - och erfarenheterna från Danmark är inte alls entydigt positiva. Om du jämför med Danmark ser du att stora delar av de möjligheter som finns i dansk lagstiftning är de som finns i den svenska polislagen. Det stämmer att det inte är samma sak som i Moderaternas förslag, men det beror på att Moderaternas förslag inte är samma som i Danmark, Holland eller Norge. Det är olika förslag. Man kan inte jämföra äpplen, päron och vattenmeloner och sedan undra varför någon är emot bananer. Det är helt enkelt olika förslag. Du kan med stöd i den svenska polislagen avvisa någon från en plats för att den stör ordningen. Det tycker jag är bra, och det kan säkert användas mer. Du kan också förbjuda människor att vara på en viss plats för att de riskerar att störa ordningen. Det blir snarast polislagens 24 §. Med detta menar jag att jag har svårt att se vad Moderaternas förslag, i den form det har presenterats, skulle kunna tillföra svensk lagstiftning.
Fru ålderspresident! Tack, inrikesministern! Vi har olika åsikter när det gäller zonförbudet. Jag tror att det skulle vara ett effektivt verktyg för polisen, bland annat i Nordstan, i andra köpcentrum och på torg där ordningsstörande personer stökar till det och förstör för vanliga människor. Det tycker tydligen också polisområdescheferna i både Göteborg och Malmö. Jag litar på att de faktiskt kan en hel del om detta. Men jag vill gå tillbaka till frågan om attacker mot poliser. Vi moderater vill se en skärpning här. Jag tog ett exempel och kan även nämna det som hände i Rinkeby häromdagen. Vi vill som sagt skärpa straffen, och jag vet att regeringen har tillsatt en utredning - det är bra. Det som är dåligt är att det tar väldigt lång tid: Utredningen ska redovisas först sommaren 2018. Sedan ska den beredas på olika sätt, så lagstiftningen kanske finns på plats 2019 eller ännu senare. Vi moderater satsar tio gånger så mycket som regeringen på polisen under 2017. De satsningar regeringen gör kommer till största delen efter valet 2018. Vi moderater vill alltså ha zonförbud, strängare straff och fler poliser, och vi vill också utvisa fler brottslingar. Vad tycker regeringen om att fler brottslingar ska utvisas?
Fru ålderspresident! Detta blir en kanonad av konstigheter, men vi ska försöka reda ut vad som är rätt. Det stämmer att regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på straffsatserna för skydd av blåljuspersonal. Det stämmer att en utredning i Sverige tar ett till ett och ett halvt år. Tänk om Moderaterna under de åtta år de var ansvariga för området själva hade tagit initiativ till en utredning eller en lagändring! Då hade ju lagstiftningen redan kunnat vara på plats, eller vi kunde ha haft ett utredningsförslag. Men det gjorde inte Moderaterna. Ellen Juntti påstår att Moderaterna satsar tio gånger mer än regeringen på polisen 2017. Det är en ren lögn! Det skiljer 4 procent mellan er och vår polisbudget. Det är sanningen. Vi tillför medel för att kunna anställa fler poliser och fler civilanställda. Vi satsar över 2 miljarder under denna budgetperiod på att anställa fler poliser. Vi behöver skärpa lagstiftningen på många områden. Regeringen har skärpt lagstiftningen mot den organiserade brottsligheten i över 30 fall; samtliga har Moderaterna röstat för här i riksdagen. Det är jag tacksam för. Vi kommer att fortsätta att skärpa lagstiftningen. Vi kommer att fortsätta att anställa fler poliser, och vi kommer att få smartare verktyg på plats. Detta kommer att fortsätta att göra Sverige tryggare.